Herr talman! Jag skulle tänka mig att det värsta ordspråk finansministern över huvud taget kan få höra är: ”Den råd lyder han är vis.” Det finns nämligen ingenting i hela finansministerns anförande som talar för att han lyssnar till råd från något håll. Tvärtom säger han att råd från oppositionen inte är värda att lyssna till. Det är en dom över oss som är tämligen hård. Därför kan man undra varför han talar i en och tre kvarts timme. Men det är ju välvilligt och snällt att tala så länge, när man ändå inte lyssnar på oppositionen. Jag anser att det är beklagligt att finansministern berört de stora och viktiga frågorna bara ytterst ytligt och lätt. Finansministern yttrade några optimistiska ord om valutareserven. Men han nämnde inte att trenden är sådan att turistnettot blir sämre och sämre, sjöfartsnettot står still och u-landshjälpen måste ökas, dvs. att trenden obönhörligt går mot nollpunkten. Vad skall finansministern göra för att få valutareserven att gå ihop när handelsbalansen ligger under nollpunkten? Det går inte att nu endast uttala några försiktiga förhoppningar! Jag hyser ingen medömkan med rederierna beträffande deras vinster. Jag bryr mig inte ett dugg om dem, de har säkerligen bra vinster. Men om man försämrar deras konkurrensläge blir ju följden, när det gäller offerter om segling på olika hav, inte att rederierna säger: ”Vi tar detta ändå för att hjälpa herr Sträng.” Man säger att man struntar i den affären, och så kommer sjöfartsnettot att sjunka. Det är den situationen som finansministern förr eller senare kommer att befinna sig i, när han gör svårigheter för den svenska sjöfarten i konkurrensen. Det var några väsentliga saker som finansministern inte brydde sig om att diskutera. Beträffande exportindustrin är det glädjande att dess läge har förbättrats. Men hur skall finansministern få den att göra ett så utomordentligt arbete att den kan klara upp bytesbalansen för oss? Vad är det som skall göra detta underverk? Kommer exportindustrin att göra det utan vidare för att vara snäll mot herr Sträng? Jag tror inte på det, utan här ser vi på realiteter, och finansministern har inte givit några råd. Hela den delen av finansministerns anförande är helt enkelt svagt. Finansministern tillåter sig ju nästan vilka bedömningar som helst om oppositionen, och då tillåter vi oss också att göra vissa bedömningar. När jag säger att hans anförande är svagt på den punkten, tycker jag att det inte är för mycket sagt. Finansministern var återigen inne på att statens upplåning blir mindre nu. Han säger att den inte blir över 1500 miljoner. Men varför ger detta inga resultat? Varför blir det inte så att näringslivet får ett större kreditutrymme? Varför har man lika hårda kreditåtstramningar nu när staten lånar upp mycket mindre. Finansministern talar också om investeringsavgiften, men varför blir det inga resultat av den? Varför får inte det näringsliv som skall producera för vår framtid bättre kreditmöjligheter? Hans anförande är ju lika svagt på den punkten. När finansministern sedan gjorde en lång historieskrivning, tänkte jag på vad lektor Åkerman i Lund, som kanske en del känner till, sade en gång om en bok som han inte tyckte om. Han sade till eleverna: ”Orsaken till att vi läser denna bok är att den står i läroplanen.” Förmodligen var orsaken till att finansministern läste upp detta avsnitt att det var ett utsänt referat, och då var det ingenting att göra åt. Men beträffande den historieskrivningen kan jag bara säga: Läs t.ex. vad Assar Lindbeck säger! Om han inte tillhör samma parti som finansministern så är han i varje fall mycket närstående. Han ger inga milda omdömen om den politik som regeringen för. Drag den historien till riksdagens protokoll också! Då blir det en helt annan bild av det hela. Det väsentliga är att man nu i departementet håller på att förbereda vad som skall ske nästa år. Här har vi 177 miljarder, kanske litet mer, som skall fördelas till konsumtion och investeringar. Investeringarna skall gå till olika ändamål, till industrin, till bostadsbyggande och annat. Det är ju här som ni misslyckas. Ni kan inte få en plan som fungerar. Så kommer ni med lappåtgärder senare på året, när ni har gjort en plan som inte gått ihop. Låt oss se hur ni nästa år kan klara den uppgiften — ni har hittills inte klarat den. Det var några saker i mitt anförande som herr Sträng speciellt tog upp. Beträffande vägarna gjorde han en jämförelse och sade att de som producerar vägar utanför vägverket ändå har 30 procent. Ja, de har 30 procent av sådant som vägverket inte tycker sig hinna med och lägger ut när det passar verket. Det är inga gynnsamma förhållanden för dem som skall ta dessa arbeten på entreprenad. Herr Sträng gjorde också en jämförelse med Slakteriförbundet och Mejeriförbundet. Det är en försvinnande liten del som Mejeriförbundets och Slakteriförbundets kostnader utgör i den färdiga jordbruksprodukten i form av livsmedel. Vi har dessutom ett jordbruksavtal, och man kan ta till importen för att reglera med. Men man kan inte säga, herr Sträng, att vi här har ett vägföretag som kostar 50 miljoner och att det blir billigare att importera detta, alltså importerar vi hela vägen på 50 miljoner. Om herr Sträng vill ha den korrigeringsmetoden så kan vi ju använda den. Men gör jämförelser som inte haltar så fruktansvärt som dem finansministern har gjort i detta sammanhang! Det var intressant att få veta att hur det nu än var med de verkligt betalade räntorna, så hade vi bättre relationer mellan diskontot och de betalade rän torna än andra länder. Men hur vet finansministern detta? Det förutsätter att finansministern vet vad de verkligt betalade räntorna är i Sverige. Kan vi inte få veta det då? Annars kan man ju inte göra jämförelsen. Man måste veta hur det är både i andra länder och i vårt land om man skall kunna göra jämförelser. Får vi veta i finansministerns nästa anförande vilka de verkligt betalade räntorna är? Sedan vill jag ta upp reflexionerna i början av anförandet om socialdemokraternas valmotgångar. De var inte så förfärande, sade herr Sträng — det är de kanske inte heller. Här behövdes inte några kyrkklockor för att ringa över socialdemokratiska partiet. Jag förmodar att herr Sträng i sina onda drömmar har hört något av de där klockorna och att det var därför han tog den bilden. Herr talman! Eftersom tiden är överskriden skall jag be att få ordet omedelbart efter följande repliker.
Herr talman! Herr Sträng började med att säga att regeringen ännu inte har tagit ställning till folkpartiets förslag om en arbetsgrupp som kan följa EEC-förhandlingarna. Det är bra, låt oss hoppas att det kommer ett positivt besked. Men när herr Sträng antyder att det skulle behövas interna uppgörelser inom oppositionen för att oppositionen skall kunna delta i sådana överläggningar, är det väl alldeles nödvändigt att säga att det tyvärr är större behov inom socialdemokratin att reda ut var partiets opinion står i fråga om EEC. Herr Sträng brukar ju ibland skryta med att han kan ta itu med dem som opponerar mot den officiella partilinjen. Det kanske vore bra att få höra var herr Sträng egentligen står i frågan om EEC. Finansministern undrade vidare vad mina synpunkter på utnyttjandet av våldet i samhället hade med marxismen att göra. Ja, det är väl inte så märk Allmänpolitisk debatt värdigt att man nämner marxismen i samma andedrag. Nog vet finansministern vilken sprängkraft nymarxismen har varit i försöken att förvandla social oro till våldshandlingar. De rörelser som åberopar rätten att nyttja våld för att ändra sociala missförhållanden i demokratier bekänner sig just till marxismen. Här har vi väl skäl att alla dra gränser mot orimliga våldshandlingar. Vad gäller valanalysen erkänner herr Sträng valnederlaget. Det är klädsamt. Han talar inte som herr Palme inne i andra kammaren om en arbetsseger. Men han faller ändå in i herr Palmes räknekonster: därför att antalet röster blivit fler skulle det nu vara någonting märkvärdigt och imponerande att socialdemokratin har fått flera röster i absoluta tal. Innebär det att regeringen inte fäster något avseende vid själva valutslaget? Ingen bestrider er rätt att sitta kvar som minoritetsregering, ingen bestrider er rätt att ha kvar era värderingar. Men nog har ni skyldighet att inräkna väljarnas utslag när ni skall staka ut Sveriges politik för tre år framåt. Då är det nödvändigt att också ta hänsyn till att de icke socialistiska partierna nu företräder en större del av väljarkåren än regeringen gör. Det valutslaget har ni skyldighet att ta hänsyn till. Ett huvudbegrepp i finansministerns långa anförande var ju att vi skulle ha visat efterklokhet när vi säger att en köpkraftsindragning är nödvändig. Nej, det är oppositionen som har sagt detta hela året. Regeringen har inte erkänt det förrän efter valet, och däri ligger den ringaktning och det bristande förtroende ni har visat för väljarna. Våra förslag att öka det enskilda sparandet, våra krav att pressa kostnaderna för bostadsbyggandet genom att införa anbudsförfarande över hela linjen, våra krav på en skärpt finanspolitik, de kom före valet. Herr Hedlund gick så långt att han till och med föreslog en tidigareläggning av momshöjningen — han var icke isolerad, förslaget hade föregåtts av resonemang. Men slutresultatet av de diskussioner som hade kunnat komma till stånd om regeringen velat medverka hade ju varit att vi tillsammans hade kunnat visa löntagarna att statsmakterna har en vilja att försvara penningvärdet, en vilja som löntagarna nu inte tilltror statsmakterna. Då kommer man ju i den sitsen att det finns en risk för att löntagarorganisationerna anser sig tvingade att kompensera sig i löneförhandlingarna även för en väntad prisstegring. Det är detta vi har velat undvika. Nå, nu kommer åtstramningen så kvickt som regeringens arbetsmässiga tågordning tillåter, säger herr Sträng. Men inte så kvickt att väljarna fick rätt till insyn i vad som skulle hända. Väljarna i Norrland, i stödområdet, fick inte veta att arbetsgivaravgiften skulle höjas där. Hela detta långrandiga snack om kommunalgränser är ju rent löjeväckande. Det finns ju skillnader mellan varje kommunal utdebitering, där går det gränser mellan kommunerna. Det finns inte någon enhetlig kommunalskatt, och det blir följaktligen inte heller någon ändring på förhållandet att man i tätt intill varandra belägna orter kommer att få betala olika arbetsgivaravgift. Man kan inte ta så lätt på de ideella organisationernas situation som herr Sträng gör. De som är anställda i dessa organisationer är inte i samma löneläge som andra. Arbetsgivarna har inte varor att sälja, med vilkas hjälp de så småningom skulle kunna kompensera sig för ökade pålagor genom att höja priserna. Inte menar väl herr Sträng allvar med insinuationen att de inte skulle vara beredda att betala de pålagor som samhället lägger på dem? Men självfallet har de ideella organisationerna rätt att verka för att arbetsgivaravgiften inte skall uttas. Jag skall inte offra många sekunder på finansministerns försök att psykoanalysera mig. Han har ju alltid magisterns behov att betygsätta sina med debattörer. Jag vill bara säga finansministern att inte ens om jag skulle vara så rädd som Pavlovs hund, skulle jag kunna prestera så mycket av myndigt och bornerat och tillrättavisande tal som finansministern gjort genom åren. Var inte rädd för att jag tänker konkurrera i det fallet! Det syntes på finansministern redan när han kom in här i dag att han inte vaknat på sin bästa sida. Han jämrar sig ju också för att den ende som det inte skulle vara synd om är han själv. Jo, det är synd om finansministern för att han ingenting lärt och ingenting vill lära, för att han inte ens nu vill erkänna att han gett väljarna en felaktig bild av den svenska ekonomin. Vi kräver respekt för valutslaget, och det är det som herr Sträng inte inser.

Herr talman! Finansministern hade kunnat förkorta sitt nära två timmar långa anförande, om han lyssnat bättre till vad jag sade och argumenterat mot det, inte mot någonting som jag inte sagt. Det hade självfallet blivit svårare för finansministern i så fall, men det hade varit tidsbesparande, och meningsutbytet skulle ha blivit bättre. Jag sade inte att socialdemokraterna hade förlorat 200 000 röster. Jag sade 163 000. Finansministern säger att det var 164 000 röster, och det har jag i och för sig ingenting emot. Jag har inte heller ”annonserat” ökade försvarsutgifter. Jag har tvärtom sagt, att vi i nuvarande läge måste iaktta återhållsamhet på alla områden. Men jag har pekat på att försvaret är det enda område, där vi inte själva råder över vår tillvaro, där det är andra makters handlande som avgör hur mycket vi behöver lägga ner. Jag krävde därför att den kommande försvarsutredningen inte skulle vara bunden i sina bedömningar. Jag har inte sagt att allt ”är gott och väl” i Finland och Frankrike. Jag har bara påvisat att man i Finland och Frankrike lyckats åstadkomma det stabiliseringspaket som den svenska ekonomiska politiken i dag behöver — där man i samma paket väver in skatter, löner, priser, sparande och statsutgifter och på det sättet åstadkommer den samlande lösning som läget behöver. Alla vi som resonerat om dessa frågor vet att finansministern är allergisk mot stabiliseringskonferenser, och allergi är en av de sjukdomar som det är svårast att hitta de rätta medicinerna emot, det vet vi. Men vi kommer ändå att kräva detta, till dess att finansministern finner det nödvändigt för landets ekonomis skull. Finansministern förklarade att han inte vill blanda sig i internationella förhållanden, men kort dessförinnan hade han kastat sig över den engelska politiken och lastat det svenska moderata samlingspartiet för de åtgärder som det konservativa partiet i England tvingats vidta för att rätta till samhällsekonomin. Om någon borde begripa att det finns ett klart samband mellan landets ekonomi och de möjligheter landet har att lösa de eftersatta gruppernas problem, borde det väl ändå vara vår finansminister. Framför allt är det de små i samhället, de eftersatta grupperna, som drabbas av dåliga ekonomiska förhållanden. Då har landet inte de resurser det behöver för att lösa dessas problem. I sin exemplifiering av negativa åtgärder som regeringen i England vidtagit redovisade finansministern ett par reformer som socialdemokraterna här i Sverige inte har velat genomföra. Där står i så fall finansministern i samma situation som den konservativa regeringen. Jag vill i detta sammanhang på nytt påminna om att finansminister Sträng själv i våras sade att vi för att klara vår fortsatta politik kan behöva ompröva eller skära ned vissa utgiftsåtaganden. Vad är det finansministern Allmänpolitisk debatt syftar på? Även där kan det bli fråga om hårdhänta begränsningar, och för att dessa skall kunna genomföras måste det ske samtidigt med andra åtgärder. Annars får de inte avsedd effekt. Finansministern angrep mig för att jag gjorde en jämförelse mellan tillväxttakten i vårt rika land och den tillväxttakt som andra, fattigare länder i Europa har haft under de senaste åren. Finansministern sade att Bertil Ohlin alltid brukat föra ett sådant resonemang. Jag måste säga att jag kan tänka mig att befinna mig i sämre sällskap då det gäller samhällsekonomi än att vara tillsammans med Bertil Ohlin. Finansministern åberopade det gamla argumentet, det som han och jag har diskuterat under valrörelsen liksom även tidigare här i kammaren, nämligen att våra investeringar är så höga per capita räknat att vi verkligen inte har någon anledning att klaga.

Låt mig ännu en gång påminna om att det är dyrare att underhålla ett trevåningshus än en liten torpstuga om de från början befann sig i samma skick. Det är ytterligare ett skäl till att vår kreditvolym måste vara hög. Det räcker inte att åberopa att vår kreditvolym är något högre än den var förra året. Kreditvolymen måste växa och anpassas efter behoven. Om det vore så, som finansministern framhöll i sin replik, att allt var så bra — det var ju inte riktigt lika bra i hans skrivna anförande — varför skulle man då klaga över att investeringsutvecklingen inte är tillräckligt snabb? Varför skulle man då begära att vi skall ge vårt näringsliv ökad kapacitet? Varför skulle då långtidsutredningen behöva vara så oerhört pessimistisk? Låt mig påminna om att långtidsutredningen för åren 1965 till 1970 ansåg att en investeringsutveckling på 44 procent var erforderlig. Den blev knappt 15 procent;
Herr talman! Herr Bengtson började sin replik med påståendet, att finansministern glömmer bort de stora frågorna och inte sade någonting om bl.a. valutareserven. Jag ägnade faktiskt ett avsnitt av mitt inlägg åt valutareserven. Det är möjligt att herr Bengtson slumrade till vid just det tillfället. Därför skall jag gärna stå till tjänst med att repetera vad jag sade. Vi fick en avtappning av valutareserven under fjolåret, men den har glädjande nog stannat av. Vi har således från den 1 januari i år fram till i dag haft en oförändrad valutareserv. Naturligtvis är valutareserven en strategisk post i hela vårt handlande för framtiden. Det måste väl jag om någon vara medveten om. Men eftersom denna valutareserv reducerades på grund av den utomordentligt starka lageruppbyggnaden via importen och den nu tycks ha kulminerat, vilket jag bl.a. också redovisade siffermässigt, bör man i dagsläget kunna hysa vissa förhoppningar om att vi skall kunna ha en stabiliserad valutareserv även i fortsättningen. Hela anslaget i det utspel regeringen nu har gjort när det gäller skattepaketet — som skärper upp finanspolitiken inför den kommande statsverksbudgeten — har i bakgrunden det som jag brukar kalla ett ultimativt krav: att återställa balansen i våra affärer med utlandet, och den är valutareserven en spegelbild av. Det gör man inte omgående. Vi kommer att behöva några år på oss för det. Det är jag helt medveten om. I den situationen befinner sig många länder. Tiden medger inte att jag ger mig in på några historiska förklaringsgrunder till att Tyskland har en hög valutareserv, till att läget i England är som det är, oberoende av politisk regim, eller till att Amerika i dag har ett underskott i sina affärer med utlandet som är högre än någonsin tidigare under efterkrigstiden. Att utveckla detta vidare till Danmark, där den borgerliga regeringen i dagens läge bara har att konstatera en bytesbalansbrist på 4,5 miljarder, ungefär dubbelt så mycket som man någon gång tidigare haft i efterkrigstidens historia, lönar sig inte heller så mycket. Jag vill emellertid sammanfatta att regeringens utspel och kommande politik har problemet om bytesbalans och valutareserv i förgrunden. Varför får vi nu inte låna, säger herr Bengtson, om finanspolitiken stramas åt? Först och främst är det en detalj som kan vara värd att komma ihåg, nämligen att statsverksbudgeten alltid är säsongmässigt stimulerande för kreditmarknaden under hösthalvåret och säsongmässigt åtdragande under vårhalvåret. Jag är utifrån min post i kanslihuset en ganska god barometer på hur man inom företagsamheten betraktar kreditsituationen. Utan att vad jag nu säger skall tas som ett uttryck för att jag välkomnar en förskräcklig rad interventioner från de svenska småföretagen, kan jag säga att det har varit välgörande lugnt på småföretagarfronten både i avseende på brev, uppvaktningar och telefonsamtal, medan motsatsen var fallet under vårhalvåret. Delvis kan det bero på att staten genom en speciell utryckning över Industrikredit och Företagskredit lösgjorde 150 —175 miljoner extra, som via affärsbankerna slussades ut speciellt till småföretagsamheten. Det finns också en annan omständighet som kanske kan förklara det hela, nämligen det mycket bestämda löfte jag har från de svenska affärsbankerna vid ett högst officiellt sammanträde, att om ett företag har naturliga förutsättningar att leva vidare, skall bankerna hantera sin kreditgivning så att detta företag inte knäcks i denna situation. Det är ett löfte jag fått från affärsbankerna och en utfästelse jag gjort från regeringens sida att politiken skall skötas på detta sätt. Det har varit lugnt under de senaste månaderna, och eftersom hälsan i allmänhet tiger still, innebär detta en förändring av situationen. Om det sedermera skall bli ännu lättare på kreditmarknaden är helt en fråga som får bedömas med hänsyn till vår tillgång på arbetskraft, och den situationen klarnar väl också så småningom. Till detta kommer att den uppsiramning av finanspolitiken som vi nu går ut med ännu inte har hunnit verka. Herr Bengtson får väl tåla sig, i varje fall tills riksdagen om några dagar fattar beslut och vi efter någorlunda rimlig tid kan börja avläsa resultaten av detta. Jag vill minnas att herr Bengtson ofta brukar anföra Assar Lindbeck som sin specielle biktfader när det är fråga om de samhällsekonomiska problemställningarna. Jag har ofta tillfälle att tala med Assar Lindbeck. Det är en djärv och frisk ekonom som har synpunkter. Jag har dock sagt till honom i våra offentliga debatter, att det vore önskvärt att han sade ifrån innan vi var ute i det kalla vattnet i stället för att inskränka sig till att klaga över att vi är ute i det kalla vattnet. Detta är en liten benägenhet som han tyvärr delar med politiker och andra ekonomer, och det får jag väl försöka dras med; de har så många charmerande egenskaper i övrigt, att det förlåter jag dem självfallet. Men sedan säger herr Bengtson att det är väl ändå skillnad på vägverket och Slakteriförbundet och mejeriorganisationen. Man kan ju inte importera några vägar, säger herr Bengtson. Men man kan inte heller importera något kött och fläsk eller smör och mjölk, vid sidan om den reglering som vi har Allmänpolitisk debatt till skydd för det svenska jordbruket och som garanterar jordbrukarna den monopolställning de har. Men det är en sak för sig. Diskussionen gällde om det finns några branscher som har en klar monopolställning i vårt land, och på den punkten företräder de företag jag omnämnde den mest exklusiva monopolställning som man kan leta upp i vårt land. Herr Helén tar upp frågan om stimulans av sparandet. Jag har här för någon vecka sedan sagt att i visst avseende kommer jag att tillmötesgå herr Helén på den punkten. Det kommer ett förslag till riksdagen, som jag tror skall bli attraktivt, om hur man skall kunna slussa över den köpkraft, som ligger i — om jag minns rätt — två och en halv miljard kronor i överskjutande skatt, till ett sparande. Herr Helén får se resultatet av våra funderingar på regeringsplanet relativt snart på den punkten. När man sedan tar upp som ett annat påstått fel i regeringens politik, att vi håller en ombolstrad byggnadsverksamhet som utesluter den fria konkurrensen, så är det en sanning med många, många modifikationer. Visserligen har vi skaffat oss ett kommunalt kraftigt inflytande över markpolitiken. Jag vet inte om herr Helén ogillar detta. Jag tycker det ligger mycket av sunt förnuft och klokskap i att det är medborgarna i kollektivet kommunen som har hand om markpolitiken och tar den biten bort ifrån de privata spekulationsmomenten, som i annat fall frodas på det området. När det sedan gäller framställandet av bostadshus, hyreshus och andra hus, så har vi konkurrens där. Vi har ett flertal husfabriker drivna i kooperativ form. Jag tänker på den i Hultsfred, som drivs av Södra Sveriges skogsägare. Vi har sådana som drivs av HSB i Småland. Vi har privata husfabriker i Norrland. Vi har en husfabrik i samarbete mellan staten och en kooperation. Det finns många olika intressen som producerar egnahem och konkurrerar fullt fritt i den verksamheten. När det sedan gäller de vanliga hyreshusen så byggs ju flertalet av dessa på anbudsförfarande, där privata och kooperativa bostadsbyggare konkurrerar och där den som bygger bäst och billigast i regel får ta hand om byggenskapen. Man kan välja andra exempel än vad herr Helén gör och kanske få litet större tyngd i argumenten. På denna punkt menar jag att herr Helén skjuter över målet. När jag framhåller omöjligheten att differentiera arbetsgivaravgiften, säger herr Helén att vi har skilda kommunalskatter. Ja, visst har vi det, men vi har inte skilda statsskatter. Så länge vi har den suveräna kommunala beskattningsrätten accepterar man att medborgarna i en kommun får finna sig i den skattläggning som kommunen hamnar i. Men man kommer aldrig att acceptera att medborgarna i kollektivet Sverige skall behandlas olika skattemässigt. Och det är ju det som blev resultatet av den här underliga gränsdragningen i fråga om arbetsgivaravgifterna. Att väljarna skulle ha fått en felaktig bild av ekonomin genom mina offentliga framträdanden i valrörelsen, kan jag självfallet inte hålla med om. Oppositionspartiernas företrädare har rest omkring under valrörelsen och öst sot och aska över den svenska ekonomin och talat om hur illa det är ställt med gamla Sverige. Det har inte varit någon hejd på er funktion som olyckskorpar. Jag har velat avvisa detta, ty detta land lever på en högre standard än något annat jämförbart land — låt mig bara göra ett enda undantag för Förenta staterna; men som jag tidigare sagt fördelar vi våra resurser bättre och mera solidariskt.

Summan av detta sparande som är liktydigt med summan av våra investeringar skäms inte för sig i något internationellt sammanhang. Det förhåller sig tvärtom. Det är detta som jag har sagt och det är detta jag har behövt säga, ty landet är inte så nedkört som ni i era politiska, jag kan säga illvilliga, ambitioner försökt göra gällande under valrörelsen. Väljarna har inte fått någon felaktig bild av ekonomin. Väljarna har fått besked om att det fram till valdagen har gjorts vad som kan göras och vad det finns politiskt underlag för. Diskussionen om att Gunnar Hedlund skulle ha resonerat med er andra är intressant, men herr Helén och herr Holmberg kommenterade inte i något avseende positivt Gunnar Hedlunds utspel av den 4 april. Jag vet inte, om ni avkrävdes något ståndpunktstagande. Ni var tysta och beskedliga, och ni gav inte allmänheten något intryck av att ni var inne på detta. Dessutom ryggade ju Gunnar Hedlund sitt åtagande tämligen snabbt och kom sannerligen inte tillbaka till detta under valrörelsen. Vad han gjorde i valrörelsen var att lova ett reformprogram som gick långt utöver det vi hade möjligheter till. Han lovade en påspädning av likviditeten med utlandslån, och han lovade en sänkt ränta dagen efter det att en borgerlig regering skulle sätta sig i kanslihuset. Herr Hedlund har ju den utomordentligt charmerande egenskapen att när man frågar honom i mera seriösa sammanhang: ”Hur kan Du klara av detta?”, svarar han med samma ogenerade utseende: ”Har vi inga pengar, så har vi inga pengar, och ingen kan ju anklaga oss, om vi inte har pengar. Vi skall göra detta, när vi får råd. Vi skall ta det litet successivt, och har vi inga pengar, så har vi inga pengar.” Men så låter det ju inte, när herr Bengtson är ute och sprider centerpartiets politiska propaganda i en valrörelse, det kan jag garantera. Och herr Bengtson är inte ensam på den punkten, utan han har alla sina medbröder i centerpartiet på samma linje. Herr Bohman säger att han inte har annonserat några ökade försvarsutgifter. Det är möjligt att jag tänkte litet för snabbt, herr Bohman. Jag har ju erfarenheter av alla försvarsuppgörelser sedan 1958. Jag har haft möjligheter att vid varje tillfälle avläsa högerpartiets och sedermera moderata samlingspartiets reaktioner i våra överenskommelser om försvaret. Herr Bohman och herr Virgin demonstrerade ju vid det sista försöket att bli överens genom att marschera ut och smälla igen dörren efter sig så att det hördes, syntes och kändes och mälde sig ur den försvarspolitiska diskussion som då var för handen. Sedan kom ni tillbaka med ett förslag motionsledes om åtskilliga hundratal miljoner kronor i ökade försvarskostnader utöver vad regeringen föreslagit. Nu avger herr Bohman bragelöftet att han inte tänker yrka på några ökade försvarsutgifter. Det må vara förlåtligt om jag trodde att herr Bohman, eftersom ni en gång i tiden körde med en slogan om att högern är att lita på, skulle följa denna linje även framöver. Men nu tar herr Bohman avstånd därifrån. Jag vill, herr talman — och jag är tacksam för det — få intaget i kammarens protokoll, att herr Bohman i framtiden inte kommer att ställa anspråk på några ökade försvarsutgifter utöver vad en socialdemokratisk regering anser sig ha råd med. Vi får väl dra de slutsatserna av herr Bohmans förklaring, en deklaration i klarläggande syfte som jag tycker är värd rätt mycket. När herr Bohman nämner Finland och Frankrike är det klart att han gör det därför att han anser dessa länder Allmänpolitisk debatt vara ett specifikt föredöme för den svenska ekonomiska politiken. Det var detta som föranledde mig att ge ett något längre perspektiv på dessa båda nationers besvärligheter och svårigheter med ekonomin i jämförelse med vårt land. Herr Sträng är allergisk mot stabiliseringskonferenser, påstår herr Bohman. Ja, det där med allergi får väl stå för herr Bohmans egen räkning. Men att jag hyser stora reservationer i fråga om nyttan av dem beror på att jag har varit med på sådana här stabiliseringskonferenser, då visserligen inte herr Holmberg och herr Bohman representerade partiet utan herr Hjalmarson och herr Svärd. Jag vet hur grundligt de misslyckades och hur omöjligt det var att diskutera fram en ekonomisk stabiliseringsöverenskommelse. Detta har gjort att min entusiasm för ett upprepande är mycket reserverad och ljum. Tidigare hade jag en känsla av att även herr Bohman var rätt reserverad mot denna intressanta tanke med de s.k. stabiliseringskonferenserna. Det är först under de senaste åren som högern har anslutit sig. Det var centern som började. Så småningom kom folkpartiet med, och nu tycker herr Bohman att det inte är roligt att gå ensam utanför. Nu är även han entusiastisk för stabiliseringskonferenser. Det är väl bara att konstatera att så är det. Herr Bohman kommer att bli besviken, om han menar att man i dagsläget kan få ut någonting av en sådan diskussion. Herr Bohman påstår att just den omständigheten att vi har en hög investeringsnivå för med sig att vi också behöver mera pengar för att klara investeringarna och att vi behöver det höga sparandet. Ja, säga vad man säga vill så har vi betalat vår höga investeringsnivå hitintills. Vi kommer att upprätthålla denna höga investeringsnivå framöver, och vi kommer att betala den. Man kan inte hålla höga investeringar, om man inte har pengar. Just den omständigheten att vi har höga in vesteringar är ju ett kriterium på att det även har funnits pengar.

Herr talman! Finansministern försökte lappa ihop sitt mycket bristfälliga tidigare anförande på vissa punkter. Han förklarade att han hade talat om valutareserven. Jag påstod att han har talat ytterst litet om den. Då sade finansministern att herr Bengtson väl hade slumrat till under den stunden. Skall man gå efter de beräkningsgrunderna, måste finansministern ha slumrat till väldigt mycket, eftersom han inte har svarat på en hel rad av de viktiga frågor som togs upp tidigare. Men när finansministern talar om valutareserven tar han endast hänsyn till utvecklingen i år. Han nämner att den har förbättrats litet i år. Men finansministern har inte sagt någonting om framtidsperspektiven. Herr Hedlund är helt visst mycket klok och duktig. Det instämmer vi alla i. När han säger att har vi inga pengar så har vi inga pengar, så är det sunt och riktigt. Men vad säger finansministern? Jo, han säger att det nog blir inflation. Socialdemokratisk politik 1eder i regel till inflation, och då får vi mera pengar. Visserligen är de värda mycket mindre, men vi får i alla fall flera kronor. Det är skillnaden mellan herr Hedlunds bedömande och finansministerns. I finansministerns första anförande fanns en sak som jag verkligen vill erinra om. Han sade att han gärna skulle vilja gå ut i en valrörelse där borgerliga och kommunister i broderlig samverkan skulle vara i opposition. Ja, herr finansminister, jag vill gärna gå ut i en valrörelse där socialdemokraterna försvarar förslag som de har genomfört med kusinerna kommunisternas hjälp. Så talade finansministern om valutareserven i olika länder. Han nämnde Tyskland, England och Danmark men gick naturligtvis som katten kring het gröt när det gällde Norge. Norge har en valutareserv på cirka nio miljarder norska kronor. Där är som bekant centerpartisten Borten statsminister. Jag får komplettera framställningen och visa på hur det har gått i ett land där centern har starkt inflytande. Jag noterade med tillfredsställelse att det måste bli bättre på kreditmarknaden nu, eftersom åtgärder har vidtagits som skall möjliggöra lättnader i fråga om krediterna, men finansministern sade att jag får vänta till dess åtstramningsåtgärdena har verkat. Jag tänkte på de åtgärder som vidtagits redan tidigare i form av en minskad statlig upplåning. Finansministern upplyste att upplåningen är säsongsmässigt hög, vilket jag fann glädjande, ty det betyder väl att det skall bli bättre på kreditmarknaden när det statliga upplåningsbehovet blir mindre. Assar Lindbecks uttalande var det inte jag som nämnde först, utan det var herr Hedlund som gjorde detta i den stora radiooch TV-debatten. När finansministern gör långa historiebeskrivningar, så har väl Assar Lindbeck samma rätt och även rätt att göra andra bedömningar än dem finansministern har gjort. Finansministern har flera gånger talat om lageruppbyggnaden. Det är inte så lätt att definiera den, men låt oss säga att den har förbättrats. Emellertid kommer det ju en dag när uppbyggnaden är färdig, och då har vi omigen att diskutera = valutasituationen. Vi kommer aldrig ifrån att diskutera hur trenden ser ut. Lageruppbyggnaden kan vi konstatera, men det är inte den som avgör hela valutasituationen. När finansministern talar om investeringarna, räknar han alltid in de offentliga investeringarna, och därmed kommer han fram till ett gott investeringsresultat. Men han nämner inte separat industrins investeringar, som ökade med bara två procent förra året och som har minskat vissa år. Det är ju dessa investeringar som bygger för framtiden. Jag måste konstatera att även om finansministern använde en timme och tre kvart så finns det åtskillig anledning att diskutera bra mycket i svensk politik och hur socialdemokratin har skött den under senare år.
Herr talman! Det var en riktigt rolig karikatyr av Gunnar Hedlund som finansministern presenterade. Det hade naturligtvis varit ännu roligare om Gunnar Hedlund varit närvarande, så att vi kunnat få en tävlan mellan de båda herrarna. Men för oss var det ju glädjande att finansministern efter fyra och en halv timme ändå blev på gott humör en stund. Jag förstår inte varför finansministern riktade anklagelserna om herr Hedlunds piruetter kring ränta och lån mot mig. Jag har verkligen inte regisserat dem, och jag har klargjort att jag inte var ense med honom om uppläggningen. Att det skulle vara välgörande lugnt på småföretagarfronten kan inte vara annat än en felaktig beskrivning. Jag har påvisat att konkurserna fortsätter att öka. Men de som går i konkurs har väl tröttnat på att skriva till herr Sträng. Mina påpekanden om att man kan spara på bostadsbyggandet gällde det uteblivna anbudsförfarandet. Upphandlingen sker till ungefär 40 procent utan anbudsförfarande. Materialkostnaderna kan pressas avsevärt, och vi har anvisat vägarna för att göra det. Vad beträffar arbetsgivaravgiften så låtsas finansministern som om det skulle vara någonting totalt nytt att vi vill ge förmåner åt dem som är verksamma i stödområdet. Hela regionalpolitiken är ju en förmånsbehandling, och det är självfallet rätt att också kunna ge en förmånsbehandling på den här punkten. Läs Norrländska Socialdemokraten! Den har i det fallet samma uppfattning som mittenpartierna. Herr Sträng sade att vi är olyckskorpar. I varje anförande som jag hållit under valrörelsen har jag sagt att Sverige har i grund och botten en sund ckonomi. Det som har hänt är att regeringen inte har utnyttjat möjligheterna. Finanspolitiken har inte fått ta på sig bördorna, utan kreditpolitiken ensam har fått göra det. Det institutionella sparandet räcker inte. Det behövs också ett ökat hushållssparande. Herr Sträng säger att det socialdemokratiska partiet fram till valdagen gjorde vad som kunde göras. Ja, ni gjorde vad ni trodde var möjligt att övertyga väljarna om. Jag tror att ni tog fel. Hade ni sagt till väljarna före valdagen vad ni nu anser nödvändigt att göra, hade ni sannolikt klarat er bättre i valet.

Herr talman! Finansministern måtte, som herr Gunnar Helén förmodade, ha sovit väldigt illa i natt. Det är såvitt jag förstår den enda förklaringen till den besynnerliga dialektik som finansministern använder. Om finansministern skall kritisera mig — och det har finansministern rätt att göra; annars skulle ett meningsutbyte vara värdelöst — kritisera mig då för vad jag har sagt och inte för det som finansministern vill att jag skall säga. Debatten skulle vinna på det. Jag har varken uttalat mig om huruvida vi skall ha högre eller lägre försvarsutgifter. Det enda jag har pekat på är — jag upprepar det — att försvarsutgifterna strängt taget står utanför vår kontroll och att den blivande försvarsutredningen inte skall vara bunden när den går till verket. Jag tillåter mig också — eftersom det talas om att slå i dörrar — påminna finansministern om att vi sedan år 1958 haft ett flertal olika försvarsutredningar och att alla demokratiska partier har kommit överens i alla utom en. Finans ministern har själv understrukit detta som något mycket väsentligt och mycket betydelsefullt. Jag förstår inte den här diskussionen. När jag åberopade Frankrike och Finland — enligt finansministern som ”ett specifikt föredöme” — gjorde jag det uteslutande för att påvisa att Frankrike och andra länder som befann sig i ett utomordentlig besvärligt läge hade lyckats åstadkomma ett stabiliseringspaket som löst deras problem. Jag har inte — det vill jag än en gång un derstryka — yttrat mig om deras ekonomi i övrigt. Finansministern medgav — och det är ju alltid något — att vår investeringsnivå ligger mycket högt och att vi just därför i vårt land behöver mera pengar för att underhålla och fullfölja investeringsutvecklingen i förhållande till andra länder. Vi har haft resurser att betala investeringarna, sade finansministern. Visst har vi haft det. Men när betalade vi dem? Jo, framför allt under 1950-talet och första hälften av 1960 talet, då det svenska näringslivet kunde använda sina självfinansieringsresurser för att åstadkomma hög investeringstakt. Då var inte åstramningen och resursfördelningen densamma som den sedan har blivit. Under andra hälften av 1960-talet, då den felaktiga fördelningen kom till konkret uttryck, har investeringstakten i Sverige varit alltför låg, lägre än på många andra håll. Det är alltså inte rätt att göra det påståendet som finansministern gör, nämligen att våra investeringar ”växer snabbare” än investeringarna i andra länder i Europa. Det gör de inte alls. Det är just detta som jag har kritiserat. Takten i våra investeringsökningar är långsammare. Det är detta som skapar de problem vi diskuterar och de problem som finansministern själv har skjutit i förgrunden, i finansplan, i kompletteringsproposition och i från hans sida allvarligt menade uttalanden — inte i den argumentation som han här för med mig. De gånger som finansminis tern har fört ett allvarligt ekonomiskt resonemang — och det kan finansminister Sträng göra med övertygande styrka, det skall jag gärna erkänna — då har finansministern givit mig rätt. Varför inte göra det nu också?
Herr talman! Herr Bengtson är så där kroniskt slarvig i sin citatkonst. Vad jag sade var att jag ingenting har emot att gå ut i en valrörelse som föranleds av att kommunisterna har plogat vägen för en borgerlig regerings entré i kanslihuset. Detta citerar sedan herr Bengtson alldeles uppåt väggarna och säger: Jag har ingenting emot att gå ut i en valrörelse och tala om vad socialdemokrater och kommunister gemensamt genomfört. Ja, den chansen har ju herr Bengtson haft ända sedan år 1960. Rätt skall vara rätt — ATP genomfördes av socialdemokraterna och kommunisterna gemensamt mot herr Bengtsons och övriga borgerliga partiers protester. Om herr Bengtson tror att det ligger någon speciell politisk finess i att göra en valrörelse på detta, så var så god: det har stått till förfogande under alla de valrörelser vi haft sedan dess. Jag har lärt mig av erfarenhet att man försiktigtvis inte bör vara alltför bestämd när man citerar prognossiffror, och tyvärr har vi många gånger ingenting annat än prognossiffror att röra oss med.

De två procent som herr Bengtson talade om kommer att dementeras och desavoueras av den konjunkturrapport som blir färdig om några dagar och i vilken man kunnat göra denna efterhandsgranskning mer korrekt. Jag vill säga till herr Helén att det i och för sig hade varit mycket önskvärt om vi haft nöjet att ha herr Hedlund med i denna remissdebatt. Han har under senare år framstått som borgerlighetens obestridde ledare och politiska begåvning. Naturligtvis har detta styrkts ytterligare efter valet i september i år. Jag är litet gramse på honom för att jag inte får chansen att ventilera de politiska problemen med honom i andra kammaren under denna remissdebatt. Trots att jag personligen är mycket god vän med Gunnar Hedlund vill jag säga att det är något av politisk nonchalans att en ledare för den borgerliga oppositionen «demonstrativt överlämnar åt andrahandsmännen att klara denna debatt. Jag vill inte säga något ont om andrahandsmännen, men vid en jämförelse mellan dem och Gunnar Hedlund har ändå väljarna sagt ifrån vem som är den store politikern inom oppositionen. Vi inom socialdemokratin skulle ha klarat oss bättre, säger herr Helén, om herr Sträng hade gått ut och sagt ifrån att vi skulle få höjda skatter och en hårdare finanspolitik. Vi tillät oss att säga att som vi då kunde bedöma läget fanns ingenting som aktualiserade en omedelbar åtstramning och att en stramare finanspolitik inte sakligt kunde genomföras förrän riksdagen tagit sin början. Vi reserverade oss för framtiden och sade att skärpningar skulle komma om de blev erforderliga. Både statsministern och jag har uttalat detta offentligt. Det kan naturligtvis vara en subjektiv bedömning från herr Heléns sida när han säger att det hade gått bättre för socialdemokraterna om vi med friskt mod hade gått ut i god tid före valrörelsen och sagt: Nu kommer skattepaketet och det ser ut på detta sätt. Den bedömningen får stå för herr Helén, som var mycket entusiastisk för detta och sade att det skulle ha gått mycket bättre för oss om vi handlat på det sättet. Jag fick nästan en känsla av att herr Helén skulle ha varit mycket glad om jag hade gått ut tidigare med påföljd att det skulle ha gått bättre i valrörelsen för det socialdemokratiska partiet. Men det kanske är att dra för långtgående konsekvenser. Det är möjligt att herr Helén själv inte tänkte på sådana konsekvenser. Herr Bohman gjorde, herr talman, en viss reträtt i den intressanta dialogen om kommande försvarskostnader. Han ville inte annonsera att han räknade med högre försvarskostnader. Jag kan försäkra honom att försvarsfrågan är laddad med så mycket av traditionella politiska värderingar och element att vi kommer att ha skilda uppfattningar i utspelet till en kommande försvarsuppgörelse på samma sätt som vi haft vid alla tidigare försvarsuppgörelser. Jag tyckte mig finna att herr Bohman å sin sida tyckte att det var litet olustigt att ha detta stående i protokollet och att han därför hade ett behov av att säga att han egentligen inte har sagt någonting alls om framtiden. Men herr Bohman kommer tillbaka till att vi har en felaktig fördelning. När vi bedömer våra resursers fördelning får näringslivet för litet. Jag har i mitt inledande anförande talat om att en medelberäkning för hela 1960-talet visar att staten har varit den blygsammaste parten på investeringssidan med en årlig ökning av de statliga investeringarna på cirka 2,5 procent. De privata investeringarnas ökning ligger på det dubbla, och de kommunalas ligger på det dubbla av de privatas. Siffrorna är 2,5, 5 respektive 10 procent. Då förstår jag att herr Bohman säger att vi har haft en kommunal expansion som har gått för långt. Den borde ha hållits igen så att man i stället hade styrt kapitalmarknadsresurser och arbetskraft från vårdsektorer, från utbildningssektorer, från kommunal aktivitet över på det mera exklusiva näringslivet. Jag tillät mig erinra om att denna kommunala expansion är ett resultat av gemensamma överväganden av politis ka samlingsregeringar. Så mycket tror jag att jag vågar säga, att i den offentliga redovisning som vi haft för de svenska väljarna har sannerligen inte herr Bohman gått ut och talat klarspråk. Han har nöjt sig med halva be skrivningen — det har varit för litet för näringslivet — men han har inte vågat tala om den andra halvan — att det har varit för mycket för kommunerna. Jag tror inte heller att herr Bohman är beredd att gå ut och säga det 1 fortsättningen. Därför blir hela hans ekonomiska historiebeskrivning en halvhet i fortsättningen liksom hittills.

Herr talman! Det har flera gånger hänvisats till vad centerns partiledare Gunnar Hedlund har sagt. Han har givetvis företrätt partiet. Han är inte här, och jag vill gärna försvara vad som har skett. När finansministern talar om 1968 års förslag från Gunnar Hedlund, är det bara att konstatera att Gunnar Hedlund vill ha en rörligare politik än vad regeringen har företrätt. I en situation där det varit lämpligt har han också framlagt förslag som varit anpassade till denna situation. Varför talar inte finansministern om det förslag som han hade tidigare, att vi skulle låta mervärdeskatten träda i kraft den 1 juli? Det var tyst om detta från finansministern sida. De flesta erkänner väl i dag att det hade varit en riktig åtgärd. Men detta kommenterades inte, och jag har anledning att erinra om det. Vi kan gärna på varje punkt ta upp vad Gunnar Hedlund har sagt. Det är centerpartiets uppfattning som han har framfört, och den står vi alla bakom. Det hade säkerligen inneburit en politik som varit betydligt förnuftigare än den som förts nu. Det har tidigare talats om utlandslånet, som herr Hedlund föreslog. Det gällde ett utlandslån som skulle användas för att i andra länder köpa upp maskiner m.m., och det är en rationalisering som inte späder på någon inflation i vårt land. Jag är helt med på att om man importerar pengar och använder dem inom Sverige kan det bli en inflationspåspädning, men inte om man köper maskiner och annan utrustning hit. På samma sätt ser finansministern mycket ensidigt när han talar om kreditåtstramningen och tillgången på arbetskraft. Visst kan det vara en stor faktor som spelar in där. Men det kan också vara fråga om krediter som beviljats för att köpa rationella maskiner, och detta påverkar inte arbetskraftsbehovet. Däremot blir en hög ränta investeringshämmande, som påvisats i Meinanders bok. Jag tror att vi i många fall har så höga räntor i dag att det är investeringshämmande och alltså hindrar en rationalisering. Man skall inte se det så ensidigt som finansministern gjorde i detta fall, utan man måste uppfatta hela bilden. Sedan fick jag återigen motta något invektiv från finansministern. Jag är ”kroniskt sladdrig” i mina uttalanden, och jag känner ju till finansministerns sätt att haspla ur sig invektiv. Finansministern talade för en stund sedan om ”lönestoppet”. Om det var det omedvetna som spelade in vet jag inte men han sa så, men jag förmodar att han menade ”prisstoppet”. Men jag fick inte någon förklaring till hur det skulle gå när de industrier som nu med nöd och näppe kan klara sig måste betala en lönehöjning. Jag fick inte heller besked om vad som skall ske med priserna då. Det avfärdades tämligen lätt i det förra anförandet. Vi kanske kan få veta något mera om det. Om centerns och herr Hedlunds agerande i valrörelsen vill jag bara säga — mot bakgrunden av de framgångar som nämnts för socialdemokraterna i jämförelse med 1966 — att centern från 1956 under 14 år har ökat från 350 000 till ungefär en miljon röster och från ungefär 9 procent till ungefär 20 pro cent av valmanskåren. Det är naturligtvis en tendens som vi gläder oss åt mycket. Men det socialdemokratiska valnederlaget nu kan vara, som jag sade tidigare, ett mene tekel, och då blir det kanske en annan situation i svensk politik.
Herr talman! Jo, herr finansminister, jag var helt medveten om innebörden i vad jag sade, att det sannolikt kunde ha gått bättre för socialdemokratin om ni hade gått ut till väljarna och sagt hela sanningen om den ekonomiska politiken. Jag ser det som något skändligt att man inte har sådant förtroende för väljarna att man skall kunna säga dem sanningen inför ett val. Det har ju i många situationer tidigare under åren varit herr Strängs personliga styrka att han har vågat och velat säga även impopulära saker i kritiska ögonblick. Men denna gång var finansministern inte mäktig den självprövningen, och sannolikt blev det en av anledningarna till ert valnederlag. Det blev tyvärr i viss mån också ett nederlag för demokratin. Jag skulle ha kunnat bära att det hade blivit ett mindre nederlag för socialdemokratin och kanske rent av en röstmässig framgång för socialdemokratin, om det också hade blivit en framgång för grundläggande demokratiska tankegångar. Sedan ironiserar finansministern över att väljarna så klart har utpekat Gunnar Hedlund som den stora politiska begåvningen. Visst är det så. Det är ingen tvekan om att herr Hedlund drog kolossalt många väljare i valrörelsens slutskede. Men vad vi inte fått klart för oss, vad vi bara kan ha personliga uppfattningar om just nu, det är: vad är huvudskälet till socialdemokratins tillbakagång? Är det, som så många säger, statsminister Palme och hans överslag under valrörelsen? Eller är det helt enkelt att Gunnar Sträng denna gång, kanske rent av för första gången, inte Allmänpolitisk debatt vågade följa sin egen politiska huvudlinje och säga sanningen till väljarna? Min tro är att finansministern har mycket stor del i den socialdemokratiska tillbakagången detta år.
Herr talman! Jag tror att jag förut i denna kammare har återgett det gamla talesättet, att om två intelligenta människor skall kunna debattera med varandra — finansministern i varje fall är ju intelligent — då krävs det antingen att de missförstår varandra eller att de talar om olika saker. Jag tycker att den debatt som finansministern och jag haft bekräftar detta. Slutsatsen av mina uttalanden om försvarsutredningen, säger finansministern, är att jag egentligen ”inte har sagt någonting alls”. Jag har sagt mycket när jag har sagt att jag inför rykten om att försvarsutredningen skall vara bunden har krävt att försvarsutredningens ledamöter skall ha full handlingsfrihet. Det tycker jag är väsentligt. Nu gillar tydligen inte finansministern att det skall vara full handlingsfrihet, och det är därför han avsiktligt missförstår mig. Jag kommer tillbaka till investeringarna. Vi har i vårt land investerat mindre än våra resurser möjliggör. Vi har under de senaste fem åren investerat mindre än man genomsnittligt gjort ute i Europa. Då pekar finasministern på att de statliga investeringarna är så och så stora och att de kommunala investeringarna är så och så stora. Men finansministern underlåter att ta upp bostadsbyggandet, och finansministern underlåter att peka på att de kommunala investeringarna i mycket stor utsträckning beror på statliga direktiv, statliga bestämmelser och statliga föreskrifter. Det sätt på vilket vi bedriver vårt bostadsbyggande och hela bostadspolitikens inriktning leder till att vi i dag förbrukar större resurser på bostadsbyggandet än vi skulle behöva göra. Vi skulle med andra ord med en annan politik nå samma resultat till lägre priser. Jag kan bara peka på att självfinansieringen i vårt bostadsbyggande gått ner avsevärt under de senaste årtiondena. Finansministern säger att jag inte talar klarspråk. Jag vågar inte, menar finansministern, gå ut och säga ifrån att man skall begränsa andra sektorer så att investeringarna får mera. Finansministern har ju själv förklarat att näringslivets investeringar måste öka, men han har inte talat om hur det skall gå till. I så fall skulle vi alltså båda två vara i samma båt. Men vårt parti har i så måtto fört klarspråk som vi år efter år begärt att statsmakterna skall acceptera en allmän principiell målsättning av innebörd att den offentliga sektorn i sin helhet i princip inte skall öka snabbare än vad som motsvarar ökningstakten på landets tillgängliga resurser. Hade det accepterats, hade vi inte behövt ha den debatt som ägt rum här i dag. Vi skulle ha befunnit oss i ett avsevärt bättre läge och inte behövt laborera med de regleringspaket som nu ligger på bordet och de ytterligare regleringar som med säkerhet kommer den 1 januari. Vi får väl se!
Det är just det jag säger.)

Det är, herr Bohman, naturligtvis litet för tidigt att resonera om försvarsuppgörelsen. Den kommer så småningom upp på vårt program, och vad jag har anfört i mina tidigare inlägg är jag ganska övertygad om kommer att slå in. Herr Bohman kommer inte att gilla den linje som regeringen går fram med när det gäller försvarets omkostnader. Oavsett om det sker i form av ett offentliggörande i något mer institutionaliserat och förberedande sammanhang eller om det tar sig uttryck i att regeringen efter gammalt hederligt mönster bara lägger en proposition på riksdagens bord och ingenting annat — även det kan ju hända — så kommer han inte att tycka om vår linje. Säg nu inte för mycket, herr Bohman, i fortsättningen! Förbehåll sig rätten att kritisera ett kommande försvarsanslag! Jag tror att herr Bohman annars får det ännu besvärligare i sitt parti än det just nu är. Det avgörande, säger herr Bohman, är att vi har låtit den offentliga sektorn expandera snabbare än tillväxten i nationalprodukten. Ja, det har vi låtit den göra, ibland på bekostnad av den privata konsumtionen som bl.a. under år 1970 får finna sig i att tillgodogöra sig en mindre del av den ekonomiska tillväxten än vad denna representerar. Vi har regelmässigt låtit den statliga sektorn finna sig i att få en mindre del, medan den kommunala sektorn har va rit expansiv. Herr Bohman anser att andra områden har fått för mycket, att exempelvis bostadsbyggandet för närvarande är för dyrt. Han attackerar inte omfattningen av bostadsbyggandet. Det är kanske litet för politiskt besvärligt för honom, men han attackerar själva bostadsbyggandet och säger att det sker på oekonomiska premisser och att en annan politik skulle innebära att vi fick fram lika många bostäder för mindre pengar. Det måste vara tanken i herr Bohmans argumentation. Där tar emellertid herr Bohman på sig utfästelser som han inte har någon möjlighet att stå för. Vi lägger ned all vederbörlig energi på att göra bostadsbyggandet rationellt och effektivt. Arbetstakten inom bostadsbyggandet har inte någon motsvarighet annorstädes. Upphandlingen sker i stora former och ger följaktligen möjligheter till en prispress. Vår planering skapar också möjligheter för en hyfsad ekonomi i byggandet men, och det är slutsumman i herr Bohmans argumentation, om vi kommer tillbaka till den gamla tiden när vilken byggmästare som helst fick dyka upp och bygga i den s.k. heliga och fria konkurrensen, då skulle den bostadspolitiska utvecklingen ge alla dessa möjligheter och favörer. Jag tror inte på det, och herr Bohman kommer inte att kunna övertyga denna eller någon annan kammare om det riktiga i sina slutsatser. Nu kan vi inte, herr Bohman, fullfölja denna debatt eftersom vi har profiterat här under så många timmar. Men herr Bohman kan ta upp frågan om den kommunala expansionen inom de samhällsekonomiska möjligheternas ram. Där tangerar man så ömtåliga frågor som den kommunala suveräniteten, den kommunala beskattningsrätten och mycket annat. Jag tror emellertid att vi under 1970-talet på ett annat sätt än tidigare helt enkelt av utvecklingen tvingas in i bedömningar från centralt håll över den kommunala expansionen i starkare utsträckning än vad som hittills har varit fallet. Jag kan ge herr Bohman ett medgivande så långt.